Fru talman! Bertil Danielsson fortsätter med sin kampanj mot innehållet i det betänkande som bostadsutskottet har lagt fram. Framför allt är han kritisk mot bestämmelserna om markreglerande åtgärder. Under arbetets gång har de som företräder skogsoch jordbruket varit mycket aktiva för att bearbeta såväl regering och bostadsutskott som partier för att få sina synpunkter tillgodosedda. Utformningen av ersättningsreglerna för markreglerande åtgärder framgår på s. 150. Bertil Danielsson citerade följande mening: ”En toleransgräns på 10 926 inom berörd del får anses vara den högsta som i något fall skall behövas accepteras.”. Det hade varit bra om han hade läst ett par meningar till nämligen dessa: ”Den gäller om den berörda delen representerar ett i pengar litet belopp. Representerar den ett högt värde, är det en i relativa tal väsentligt mindre värdenedsättning fastighetsägaren behöver tåla. Ett för ägaren i absoluta tal stort belopp kan aldrig vara bagatellartat.” Därmed blir moderaternas resonemang fånigt, när de i sin reservation påstår att det är 9 Jo som skall gälla. Som tidigare har sagts, måste det göras en värdering av skadan, som ersätts helt från botten. De diskussioner som har förts med dem som företräder jordoch skogsägarintressena — det är framför allt de som är berörda — har resulterat i att de sagt att den uppgörelse som träffats om utformningen av ersättningsreglerna är bra och att de är helt nöjda med den. Den är så bra att t.o.m. moderata riksdagsledamöter lämnar sina fackliga organisationer, därför att de i sin tur har vågat säga att uppgörelsen är bra. Det ingår självfallet i den moderata kampanjen mot centerpartiet att göra antydningar och påstå att våra förslag inte varit så betydelsefulla. Bertil Danielsson gör en jämförelse och säger att en person skulle kunna ta vilken bil som helst om reglerna var likvärdiga på det området, och det visar att han inte förstår skillnaden. PBL förändrar inte ägandet av mark. Vad som diskuteras är inskränkning i skötsel eller avkastning samt reducering av byggrätt, dvs. frågan om man skall få ta i anspråk litet mera luft än man tidigare gjort genom att bygga högre eller större byggnader. Det är inte så att någon kan klampa in i en fastighetsägares bostad — den skulle i så fall jämföras med bilen — och säga att han skall rumstera om där. Det enda som kan diskuteras är vilken förändring av byggrätten som i ett visst läge skall ske och vilken ersättning som skall utgå för den.

Fru talman! Kjell Mattsson tycker att moderaterna bedriver en kampanj, men det är inte så. Vi framför en allvarlig, saklig kritik gentemot ett lagförslag som är alltför långtgående. Om Kjell Mattsson hade varit uppmärksam nog hade han noterat att jag sade att en viss förbättring har skett genom överenskommelsen, och det gäller de markreglerande åtgärderna — jag kan inte sticka under stol med det. Det är emellertid inte tillräckligt för oss — det är en del i ett stort lagkomplex, där man har nått en liten bit på väg. Det kan aldrig legitimera ett accepterande av ett förslag som i sin helhet leder åt ett helt annat håll. När det gäller de bebyggelsereglerande åtgärderna har det inte skett någon som helst förändring. En skada på 15-20 96 kan få tålas innan ersättning utgår, och där finns en självrisk i botten. Sammantaget är den moderata kritiken massiv men allvarlig — någon kampanjverksamhet lämpar sig inte detta förslag för. Kjell Mattsson säger att organisationerna är nöjda. Jag har viss förståelse för att organisationer som har ett intresse i dessa hänseenden har sett en möjlighet att i ett givet läge nå litet bättre resultat än vad regeringens proposition innehöll. Ur denna synvinkel är deras agerande legitimt. Man bör dock ställa större krav på ett politiskt parti, som har att forma lagförslag för framtiden och också kan och bör se konsekvenser och rörelseriktningar i andra sammanhang. Det går inte att bryta loss en del och säga att den accepteras— man måste se helheten. PBL föreskriver inte bara markreglerande åtgärder, och det är inte en fråga om 9 eller 10 96. Min lilla bild av bilkörning var ett försök att på något sätt göra åskådligt vad detta rör sig om. Om sedan Kjell Mattsson tycker att det var ett oriktigt valt exempel må så vara. Man måste försöka att på något sätt föra ned debatten på en förståelig nivå för att förslagen skall uppfattas på ett riktigt sätt.

Fru talman! Nej, Bertil Danielsson, jag tycker exemplet med bilen var ganska symptomatiskt för moderaternas kampanj. Det är alltså djupt felaktigt att göra på det sättet. I exemplet gällde det att disponera en annans egendom, men PBL gör inte det. Den reglerar hur bebyggelsen skall vara utformad. Det är en avvägning mellan den enskildes rätt och allmänna intressen. Bertil Danielsson kan läsa i vårt betänkande på s. 41, 46, 48 och 49 hur vi starkt understryker att man vid såväl planläggning som tillståndsbeslut i enskilda ärenden skall ha en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Vi ser nog litet olika på detta. Vi i centerpartiet tycker att det är ganska självklart att vi har en skogsvårdslag. Den ger inskränkningar i hur en skogsägare får använda sin skog. Vi har en skötsellag för jordbruk. Vi har en miljöskyddslag som gör att vi inte kan etablera vilka verksamheter som helst på det sätt som vi kanske ur rent ekonomisk synpunkt skulle vilja göra, utan vi är skyldiga att rätta oss efter de bestämmelser som det genom koncessionsnämnden eller liknande har fattats beslut om. Därför tycker vi att det är lika riktigt att formerna för hur fastighetsägandet skall få utvecklas i tätbebyggelsen är reglerade i någon form av lagstiftning. Jag tycker faktiskt att vi i debatten tidigare i dag har slagit fast att moderaterna backar på den punkten. De ifrågasätter inte längre att vi skall ha ett kommunalt planmonopol. Någonstans måste ändå planerna fastställas. Jag förstår därför inte resonemanget om att den kommunala nivån är så farlig. Vi har ju i dag ett kommunalt planmonopol. Visserligen sker fastställelsen slutgiltigt på statlig nivå på länsstyrelsen. Men om man nu gör en decentralisering och stramar upp lagstiftningen om hur planeringen skall gå till och lägger fastställelserätten på kommunal nivå, kan jag inte förstå att det helt hastigt förändrar hela frågan så starkt. När det gäller ersättningsreglerna måste man på nytt fråga om moderaterna i stället vill gå fram med krav på att den praxis som har utvecklats när det gäller förändringar av byggrätt osv. nu skall brytas, så att riksdagen skall anta en lagstiftning som säger att varenda tänkbar förändring av byggrätten skall ersättas. Det är mycket viktigt att alla de som i dag diskuterar angelägenheten av att hitta en avvägning mellan fastighetsägareintresset och de intressen som vi som bor i en kommun har av stadsbild och miljö får reda på att varenda liten tänkbar förändring skall ersättas.

Fru talman! När det gäller bestämmelserna för att reglera ägandet och brukandet av egen mark säger Kjell Mattsson att det inte är fråga om att ta i anspråk annans egendom. Nej, det har heller inte hävdats. Men man begränsar rådigheten över denna egendom. Om man exempelvis inte får avverka den avverkningsmogna skogen, tar man inte i anspråk marken eller skogen i fråga, men rådigheten har inskränkts för ägarna. I de fallen, menar Kjell Mattsson och majoriteten, att ägarna får tåla ett visst intrång som kan vara upp till maximalt 10 26 på det skogsskifte det är fråga om. Vi menar att detta inte är korrekt. Varför skall tillfälligheter avgöra om någon skall avstå från en del av avkastningen av sin egendom? Det finns inga egentliga grundläggande motiv för att denna ståndpunkt skall gälla. Därför driver vi alltså kravet att full ersättning skall utgå. Skulle vårt ställningstagande få konsekvenser för annan lagstiftning när det gäller rådighetsinskränkningar, skötselföreskrifter eller vad det nu kan vara fråga om, måste vi vara beredda att se över även därav berörd lagstiftning. Vi är beredda att medverka till detta. Det kan inte få vara tillfälligheter som avgör hur den ene eller den andre skall behandlas. Jag vill ta upp en liten detalj när det gäller planmonopolet. Vi har aldrig hävdat, såvitt jag känner till, att planmonopolet skulle avskaffas. Det är kommunerna som skall planera. Man kan uttrycka det så här: för de markägare det här är fråga om skall rätten att få bygga gälla oinskränkt. Men hur man skall bygga regleras i planläggning. Det är kanske däri skillnaden ligger. Rätten att bebygga och utnyttja sin mark skall alltid gälla, men det skall regleras i lagstiftning, i planläggning, på vilket sätt det skall ske. Då måste en avvägning ske mellan enskilda och allmänna intressen.

Fru talman! Höga krav på klarhet och stringens måste ställas på de lagar riksdagen stiftar. Oklarheter och tveksamhet leder till svårigheter vid tolkningen av lagen. Redan från början drog PBL-propositionens lagtextförslag på sig skarp kritik bl.a. ur grundlagssynpunkt. Vid lagrådets granskning visade det sig att planoch bygglagen knappast var förenlig med svensk grundlag. I lagrådets yttrande över förslaget till ny planoch bygglag står att läsa: ”Lagrådet har övervägt att på andra vägar nå en säker överensstämmelse med regeringsformen. Detta skulle emellertid medföra en revision av grundläggande delar av förslaget. Vid en sådan revision kommer man in på värderingar och ställningstaganden som det inte tillkommer lagrådet att göra.

Ett enigt utskott ansåg att, för att inte översiktsplanerna skulle kunna användas som styrmedel mer i detalj, det är väsentligt att det av översiktsplanerna inte skall framgå ”tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse”. Bostadsutskottet strök därför dessa rader i det förslag till lagtext som gick till lagrådet. Något förvånande är det att utskottsmajoriteten godtog att lagrådet ändrade utskottets egen skrivning på denna punkt och åter förde in att översiktsplanerna skall visa hur kommunerna ämnar använda olika markområden för tillkomst av bebyggelse. Det är, efter denna förändring i utskottets förslag, stor risk att översiktsplanerna blir just det styrmedel kommunerna kan komma att hänvisa till vid framtida ansökningar om lov att få bygga, något som bostadsutskottet i sitt förslag till lagrådet försökte undvika. Den framtida tillämpningen av lagen får visa vad detta kan komma att innebära. Lagstiftning som berör rätten att använda mark för olika ändamål kommer obönhörligen in på äganderättsfrågor och deras tillämpning samt möjligheterna för den enskilde resp. för samhället att ta till vara sina olika intressen. Av naturliga skäl uppstår här ofta konflikter mellan den enskildes och det allmännas planering och önskemål. I planoch bygglagens 1 kap. 6 § står det: ”För att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om byggnadslov eller förhandsbesked.” Bedömningen av om marken är från allmän synpunkt lämplig görs alltså av myndighet. Innebörden är att den enskilde markägaren inte anses ha någon självständig rätt att bebygga sin mark, utan sådan rätt uppkommer först om offentlig myndighet finner den från allmän synpunkt lämplig att bebygga. Det finns enligt folkpartiets mening anledning att ompröva lydelsen av nu nämnda paragraf. Här vill jag bl.a. hänvisa till Europadomstolens tolkning 1983 av artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen angående skydd för mänskliga rättigheter. I denna artikel stadgas som huvudregel att envars rätt till sin egendom skall lämnas okränkt. Äganderätten utgör, som framgår av artikeln, en av de grundläggande rättigheterna i Europakonventionens rättighetssystem — något som Sverige har ställt sig bakom. Folkpartiet menar att denna förpliktelse måste vara utgångspunkten för regleringen i planoch bygglagen av rätten till bebyggelse av mark. Med hänsyn till att Sverige har ratificerat tilläggsprotokollet anser folkpartiet att utformningen av 1 kap. 6 § i planoch bygglagen inte är bra. Paragrafen framhåller nämligen det allmänna intresset som den enda avgörande faktorn för markägarens rätt att begagna mark för bebyggelse. Vi anser att tilläggsprotokollet till Europakonventionen angående skydd för mänskliga rättigheter är mer nyanserat och på ett bättre sätt formulerar folkpartiets syn, nämligen att rätten att använda mark för bebyggelse kan av hänsyn till allmänt intresse inskränkas eller helt bortfalla. Erforderlig intresseavvägning sker vid planläggning eller i ärende om byggnadslov eller förhandsbesked. Mot denna bakgrund anser vi att paragrafen bör formuleras om så att den bringas i större överensstämmelse med synsättet i det av Sverige ratificerade tilläggsprotokollet. Förutom den anpassning till Europakonventionen som folkpartiförslaget innebär betonas på ett klarare sätt, menar vi, vikten av att enskilda intressen vägs på ett likvärdigt sätt mot allmänna intressen. Vid den konflikt som kan uppstå mellan den enskildes och det allmännas intresse aktualiseras krav på ersättningar av olika slag. Folkpartiets principiella utgångspunkt härvidlag är, som jag tidigare har påpekat, att äganderätten skall lämnas okränkt. Det innebär att det inte är rätten att använda mark för bebyggelse som behöver motiveras utan inskränkningar i denna rätt. Därav följer att den som av hänsyn till det allmänna intresset drabbas av inskränkningar i sin äganderätt skall ha rätt till ersättning. I propositionen föreslås också att ersättning i vissa fall skall utgå men först när skadan överstiger vissa kvalifikationsgränser. För bebyggelseregleringar föreslås dessa gränser ligga på en relativt hög nivå. För att få ersättning krävs att skadan skall vara betydande i förhållande till värdet av berörda delar av fastigheten. Hur höga kvalifikationsgränserna i praktiken skall vara är något osäkert. Dels sägs att dagens praxis vid begränsning av byggrätt skall vara vägledande, dels sägs att ingen egentlig praxis finns. Vad gäller markreglerande begrepp anges det i propositionen att ingrepp som medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras skall ersättas. I den överenskommelse som socialdemokraterna och centern har träffat har man ganska mångordigt behandlat ersättningsreglerna. Detta till trots kan man knappast påstå att klarhet nu råder när det gäller hur olika ersättningsfall kommer att bedömas ute i kommunerna. Risken för olika behandling mellan kommuner är uppenbar. Vi menar att det är rimligare, tydligare och enklare att arbeta med att en kvalifikationsgräns, nämligen ”avsevärt intrång i pågående markanvändning”, får gälla såväl vid bebyggelsereglering som vid markreglering enligt planoch bygglagen. När det gäller storleken av den skada som en sakägare skall få bära utan ersättning menar folkpartiet att endast bagatellartade intrång skall behöva tålas utan ersättning. Det innebär att skada som beloppsmässigt är betydande alltid skall ersättas. Man får också ta hänsyn till hur fastigheten är belånad, så att intrång aldrig skall kunna medföra att fastigheten eller fastighetsdelen får ett negativt värde, dvs. är värd mindre än vad den är belånad för. En särskild fråga är hur skadan av en restriktion skall mätas i förhållande till den berörda fastigheten. Av nuvarande praxis torde följa att ett intrång skall sättas i relation till den ekonomiska enhet eller brukningsenhet som intrånget drabbar. Vad avser ersättningsreglerna i planoch bygglagen kan det enligt folkpartiets uppfattning finnas skäl att något jämka denna ordning. Vi förordar att skadan av en restriktion enligt planoch bygglagen i stället relateras till berörd del av fastigheten. Bostadsmarknaden är i dag en av de mest reglerade sektorerna i Sverige. Det finns en lång rad statliga och kommunala instrument som styr byggandet i olika avseenden. Regelsystemet har med åren blivit så omfattande och svåröverskådligt att ytterst få — om någon — har överblick över och kunskap om alla bestämmelser. Utvecklingen har gått så långt att man faktiskt kan påstå att regelverket föder sig självt. Det finns en uppenbar risk att det blir så detaljerat att de väsentliga regleringarna skyms av oväsentligheter och smådetaljer. Byggnormer av olika slag har fått en sådan omfattning att de ur olika aspekter nödvändiga reglerna i det närmaste drunknar i en flod av onödiga detaljregleringar. Det omfattande och svåröverskådliga regelsystemet medför också ökade kostnader för bostadssektorn, kostnader som den boende till sist får betala. Utgångspunkten för utformningen av byggnormer bör enligt folkpartiets uppfattning vara att regleringen endast skall omfatta sådana krav som är nödvändiga med avseende på de boendes hälsa och säkerhet samt energifrågor och frågor om handikapptillgänglighet. I planoch bygglagen föreslås att kommunerna i sina detaljplaner skall kunna reglera byggnaders användning. I propositionstexten står det bl.a. att det i vissa fall kan finnas behov av en mer preciserad angivelse av byggnaders användning än som sker i dag. Vidare står det att i planen skall kunna anges en huvudsaklig användning av kvartersmark för partihandel eller för detaljhandel. Det är utan tvivel så att gränsen mellan partihandel och detaljhandel i verkligheten är flytande, och folkpartiet menar att förhållandet därför i realiteten kan skapa inskränkningar i etableringsrätten, vilket är olyckligt. I propositionen sägs att det skall vara möjligt att reglera vilket slags detaljhandel som skall få förekomma. Vidare hävdas det att inom kategorin detaljhandel kan livsmedelshandeln i vissa lägen behöva begränsas eller helt förbjudas. Det är enligt vår uppfattning viktigt att etableringsfrihet, konkurrens och näringsfrihet får råda. Dessa element ingår i den marknadsekonomi som folkpartiet eftersträvar. Etableringar av det slag som omnämns i propositionen föregås ofta av ganska omfattande marknadsundersökningar, men det är först i efterhand som det kan konstateras om en etablering har varit riktig eller ej. Svaret får man först när man ser om konsumenterna använder sig av de tjänster som erbjuds eller ej. Det är med andra ord konsumenterna som enligt vår uppfattning skall avgöra vad som är en lämplig lokalisering av handeln. Detta utvecklas ytterligare i en fp-reservation nr till näringsutskottets yttrande över PBL. Reservanterna framhåller att PBL öppnar vägen för en ökad reglering av handeln genom att kommunerna får möjlighet att med hjälp av planbestämmelser m.m. förhindra olika etableringar, särskilt inom handeln med livsmedel. Vidare påpekas att tillkomsten av nya konkurrenskraftiga butiksformer har stor betydelse för att man skall kunna öka produktiviteten inom handeln, vilket också har framhållits av näringsfrihetsombudsmannen i samband med uttalanden om olika kommunala beslut på området. Det står klart, menar folkpartiet, att försöken att bromsa detaljhandelns utveckling genom regleringar gynnar varken branschens eller konsumenternas intressen. Det finns många exempel redan i dag på kommunalpolitiker som i sin iver att styra och ställa med det mesta inte kan hålla fingrarna i styr utan med stor förtjusning klåfingrigt lägger sig i för att på olika sätt styra och reglera detaljhandeln. Skall de nu få extra draghjälp genom PBL? Det vore enligt folkpartiet olyckligt. Ett aktuellt exempel kan hämtas från Norrköping, där byggnadsnämnden på olika sätt försöker hindra en butik vid namn Fyndköp att fortsätta sin verksamhet, trots att just Fyndköp åtnjuter stor popularitet bland sina kunder. Det är inte rimligt att en kommun genom sin byggnadsnämnd skall reglera vad en butik får sälja eller inte sälja. Att förstärka denna möjlighet för kommunerna, som PBL-förslaget innebär, anser folkpartiet vara olyckligt och föreslår därför ändring därvidlag. Att energiförsörjningsproblemen blir stora i framtiden är ju alla väl medvetna om i dessa dagar. Det är därför viktigt att använda sig av alla till buds stående medel för att spara energi. Samtidigt har det under senare år vuxit fram en allt starkare medvetenhet och kunskap om vikten av att från energihushållningssynpunkt beakta klimatologiska förhållanden vid placering och utförande av byggnader. Det gäller att ta hänsyn till orientering i väderstreck, vanligen rådande vindförhållanden, befintlig växtlighet, områdets typografi och antalet soltimmar samt byggnadens utformning med avseende på t.ex. skuggande byggnadsde lar. Genom att redan vid bebyggelseplaneringen ta hänsyn till klimatdata av Prot. 1986/87:36 detta slag skapar man förutsättningar för att byggnaderna placeras på ett sätt 26 november 1986 som främjar god energihushållning. Att använda sig av klimatdata är ett sätt. I pg att försöka nedbringa energiförbrukningen. Folkpartiet menar därför att detta skall skrivas in i en ny lag. Innehållet i den nya planoch bygglagen kan sammanfattas enkelt: Kommunen blir stark, den enskilde blir svag. Förslaget är så mycket mer oroande som det ingår i ett mönster. Frihetsdebatten under senare år har fått näring från en verklighet där kollektiven har blivit allt starkare och många människor börjat känna sig kringskurna, ibland rättslösa. Till detta mönster hör bristen på valfrihet på det sociala området, de offentliga monopolen, Dagmaröverenskommelsen. Ett aktuellt exempel är regeringens förslag till pensionsskatt, vilket är avsett att lägga beslag på en del av människors långsiktiga sparande. Godtyckligt, illa förberett, utan principer! Med planoch bygglagen är det människors byggrätter som det allmänna vill lägga beslag på. Ibland finns det goda skäl att göra intrång i rätten att disponera fastighet. Men utgångspunkten måste vara — som jag här har försökt framhålla — den enskildes rätt, inte kommunens. För det är bara då som vi kan skapa ett system där människor blir anständigt behandlade i stället för att utsättas för makthavares godtycke. Och det är bara med tydliga lagregler som den enskildes rätt kan värnas. Det är därför den lag vi i dag behandlar är så viktig för ett liberalt parti. Med dessa ord, fru talman, ber jag att få yrka bifall till folkpartiets reservation 2, i betänkandet 1986/87:1.

Fru talman! Får jag då först med anledning av diskussionen om grundlagsenligheten säga några ord om utformningen av översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Vi utarbetade tillsammans med folkpartiet och moderaterna ett förslag som vi underställde lagrådet, vars granskning vi värderar högt. Lagrådet gjorde en genomgång av bostadsutskottets förslag och kom fram till att det mesta var riktigt, men lagrådet ville ha ett annat uttryck. Enligt vår mening var det då riktigt att godta den av lagrådet föreslagna formuleringen. Jag tror att Karl-Göran Biörsmarks farhågor är alldeles obefogade, eftersom det viktiga är den bestämmelse som finns i lagen och som säger att det är fråga om en redovisning och att översiktsplanen inte har rättslig verkan vare sig mot myndigheter eller enskilda. Karl-Göran Biörsmark talade om ersättningsreglerna och menade att det finns risk för att det kan bli olika i olika kommuner. Med tiden kommer det naturligtvis inte att bli så.

Med tiden får vi kanske några prejudikat, men jag vill också säga att kommunerna har varit skickliga på att 67 lösa dessa frågor, eftersom antalet prejudikat för närvarande, med den nuvarande lagstiftningen, är ganska få. Sedan till frågan om allmänna och enskilda intressen. I bostadsutskottets betänkande finns det alltså ett avsnitt, nr 3, som handlar om just hänsynstagande till enskilda intressen och om vad kommunerna har att rätta sig efter i olika sammanhang. Beträffande ersättningsreglerna tycker jag att Karl-Göran Biörsmark och folkpartiet tar ett steg tillbaka. Vi hade ju kommit överens om — vilket vi tycker är en viktig sak — att man när det gäller intrång vid markreglerande bestämmelser skall räkna med berörd del. Det vill alltså folkpartiet inte vara med om. Det är alldeles som Bertil Danielsson sade för en stund sedan: Här backar man och vill låta fastighetsägarna tåla mer. Beträffande klimatdata vill jag framhålla att jag redan i en tidigare replik sagt, att om vi skall få en lagstiftning som är något så när överskådlig och hanterlig, kan vi ju inte i den ta hänsyn till alla tänkbara önskemål som kan framföras. Karl-Göran Biörsmarks och folkpartiets resonemang om klimatdata finns det, enligt min mening, mycket starka skäl för. När det gäller kommunens, fastighetsägarnas och andras planläggningsarbete, utgår jag naturligtvis ifrån att de här viktiga kvaliteterna blir tillgodosedda.

Fru talman! När det gäller behandlingen av grundlagsfrågan, så fördes det en ganska omfattande diskussion i bostadsutskottet om just formuleringen beträffande regleringen av ”tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse”. Vi diskuterade huruvida detta skulle ingå i översiktsplanerna eller inte. Vi var i bostadsutskottet överens om att det här var något av nyckelord för att kommunerna inte skulle frestas att hänvisa till saken vid framtida ansökningar om lov att bygga. Det är litet märkligt, menar vi, att lagrådet plockade in dessa bestämmelser igen och att bostadsutskottets majoritet svalde det här. Risken är nu, när detta står i lagen, att kommuner kommer att frestas att peka härpå då de i sina översiktsplaner kan säga att det och det området är nu planlagt, och enligt lagen får vi också bedöma saken med hänsyn till tillkomsten av ny bebyggelse. Jag håller med om att en översiktsplan inte skall vara styrande, men jag vill se den enskilde som kan hävda sig mot kommunerna, när de har en sådan här lagparagraf att falla tillbaka på. Beträffande den enskildes intressen tyckte jag att jag gav ett exempel på hur en enskild kan bli behandlad, när jag pekade på Fyndköp i Norrköping. Ägaren får år efter år slåss mot kommunen, och kommunen försöker genom sin byggnadsnämnd förhindra att den här detaljhandlaren driver sin verksamhet vidare. Nu skall alltså den nya planoch bygglagen ge kommunerna ännu större möjligheter att styra handeln genom att kommunerna skall kunna peka på hur fastigheter skall användas — om det skall vara detaljhandel t.ex. eller om det skall vara grossisthandel. När det gäller ersättningsreglerna och detta med berörd del är det riktigt att folkpartiet i fråga om naturvårdslagen har föreslagit slopande av begreppet berörd del. När det däremot gäller planoch bygglagen anser vi att detta även i fortsättningen skall relateras till berörd del. Det är ändå litet märkligt att vi i denna diskussion inte skall få fler indikationer på vad propositionens förslag om ersättningsreglerna kommer att innebära. Vi har inte av bostadsministern och inte heller av utskottets ordförande fått veta vad propositionens förslag om ersättningsregler kommer att innebära för den enskilde — vare sig i procent eller i kronor. Vi får bara veta att det kommer att variera mellan kommuner.

Fru talman! I en avvikande mening till kulturutskottets yttrande i anslutning till bostadsutskottets förevarande betänkande säger centerpartisterna Karl Boo och Kerstin Göthberg: ”En viktig utgångspunkt för lagstiftningen bör vara att samhället organiseras på ett sådant sätt att det ger den enskilde medborgaren ökade möjligheter att påverka sin livssituation och att tillvarata sina rättigheter.” Detta är grunden för demokratin. När lagar och förordningar blir obegripliga för de flesta icke specialister, då har den enskilde svårt att påverka sin situation. Planoch bygglagen innebär en förenkling och en decentralisering från staten till kommunerna. De förtroendevaldas ansvar blir stort. Det är de som nu fått frihet, inte stadsarkitekter och andra experter, som inte kan ställas till demokratiskt ansvar. Byggnadsnämnden bör hålla efter kapitalstarka intressen men hjälpa den enskilde. Det finns en risk att myndigheterna uppträder precis tvärtom. Man ”rår på” den enskilde, men backar inför den sakkunskap som den store kan mobilisera. Det finns exempel på detta i fråga om nu gällande lagstiftning. Det är alltså viktigt att de förtroendevalda litar till eget omdöme och egen rättskänsla. Nu är det kommunerna som själva får avgöra detta. Låt inte byråkratiska övertolkningar ställa till krångel för folk! Varje kommun kommer att kunna anpassa praxis efter sina förutsättningar, om viljan finns. Vårt land är vidsträckt, med stora regionala olikheter. Vad som behövs av tvång i t.ex. Göteborgs skärgård gäller inte överallt. Varje bygd kan bygga vidare på sina traditioner och ta till vara sin styrka, utforma samhället så att människor känner igen sig. Det är så vi kan få en balanserad utveckling i hela landet. Tyvärr framhärdar utskottets majoritet med en retsam bestämmelse, som kommer att fortsätta att ställa till bekymmer för människor. Byggnadsnämnderna skall också i fortsättningen ha skyldighet att ingripa vid olovligt byggande med anmälan till domstol eller med sanktionsavgifter — även när förseelsen är bagatellartad och kan rättas till och även om man får byggnadslov i efterhand. Det är sådana här bestämmelser som gör den enskilde nervös i onödan och som tvingar byggnadsnämnderna att spela busar fastän alla är överens om att ingen skada skett. Det borde självfallet vara möjligt för byggnadsnämnden att låta bli att beivra något som alla anser vara bagatellartat. Centern vill att regeringen skall återkomma med erforderliga ändringar i 10 kap. planoch bygglagen. Jag yrkar bifall till reservationerna 24 och 25. Enligt min mening är det inte rimligt att man skall få betalt av samhället för att man låter bli att förstöra. Med moderaternas och folkpartiets sätt att resonera har vi exempelvis genom att förstöra mängder av hus undvikit ”skada” för den enskilde. Det är ett missledande sätt att använda ord. Jag Prot. 1986/87:36 = anser att rivningsvågen varit en stor olycka för vårt land. Vi har förstört den 26 november 1986 charmfulla särprägel som många stadskärnor hade och gjort något oåterkal Im or or — dleligt, när vi tillåtit rivning av hus som byggts med en hantverksskicklighet som vi inte har råd med i dag. Man bör akta sig för det som är oåterkalleligt. Planoch bygglagen bör innebära att vi blir mer restriktiva med rivningstillstånd. Jag har utvecklat mina synpunkter i motion nr 74 och i det särskilda yttrandet 4. Svenska naturskyddsföreningen fruktar att naturskyddet kommer att försämras genom ändringar i skogsvårdslagen som följd av planoch bygglagen. Det är betydelsefullt att föreningen är vaksam på utvecklingen och fortsätter att slå larm. Enligt min bedömning har skogsstyrelsen och Skogsägareföreningen lämnat sådana utfästelser att deras farhågor inte kommer att besannas. Felet är i stället att skogsvårdslagen tvingar på skogsbrukare s.k. rationella metoder som i sig är ett hot mot naturen. I betänkandets sista särskilda yttrande, nr 6, betonar jag att det finns skogsbruksmetoder som används av självbrukande skogsägare och som gör det möjligt att behandla naturen med varsamhet. Det är de storskaliga, kapitalintensiva och människofattiga skogsbruksmetoderna som hotar naturen. Tyvärr är 20 § skogsvårdslagen ett bräckligt skydd; det kan man konstatera när man ser resultatet av avverkningar efter samråd i paragrafens anda. Det är skrämmande att samhället främjar — ja, faktiskt tvingar fram — brukningsmetoder som utarmar den genetiska mångfalden, som ändrar klimat och vattenhållning, som ger färre arbetstillfällen och som enbart är till för att skaffa så mycket råvara som möjligt till massaindustrin. Skogsvårdslagen måste ändras! Detta kommer jag att fortsätta att arbeta för i andra sammanhang. Fru talman! Det måste vara tillåtet att bo billigt. Små lägenheter som inte är helt moderna är mycket eftertraktade. Varför skall inte människor ha rätt att bo så om de vill? Särskilt för ungdomar ter det sig helt obegripligt att samhället i praktiken hindrar dem från att över huvud taget få någon lägenhet därför att man insisterar på en standard som ungdomarna inte har råd med. Det bör gå att ge lättnader i tillgänglighetskravet, hävdar vi i reservation 10, som jag yrkar bifall till. Fru talman! Det är samhällen vi skall bygga, inte funktionsuppdelade områden för bostäder, affärer, arbetsplatser, fritid osv. Jämställdheten underlättas, när barnen bor i ett samhälle som har nära till mammas och pappas arbetsplats. Barnen behöver leva mitt i samhället, där det händer saker och där de får många vuxna att identifiera sig med. Praxis i byggnadsplaneringen har varit att genom olika färger i plankartorna reservera olika områden för olika funktioner. Detta kan låsa i onödan. Utskottet betonar nu att planoch bygglagen inte kräver att funktionerna delas upp och att man mycket väl kan planera för städer igen — småstäder — där affärer och kontor och verkstäder finns på nedre våningen, där man bor på de andra våningarna i husen och där gårdar och torg och parker ger rekreation och mötesplatser. Det är så våra misslyckade sovstäder måste 70 förändras. I motion 2319 av Karin Andersson m.fl. betonas vikten av att vi bygger samhällen för jämställdhet. Kommunerna kan göra detta enligt planoch bygglagen. Byggnadsplaneringsbestämmelserna skall inte hindra det. I mitt särskilda yttrande nr 3 sammanfattar jag utskottets antydningar på den punkten. Energipolitiken verkställs genom många beslut i många sammanhang. Byggnadsplaneringen har sin betydelse. Det är märkvärdigt att bestämmelserna när det gäller direktverkande elvärme är så gammalmodiga. Den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån reglerna. Det skulle vara möjligt att främja en ännu mer ekonomisk teknik för uppvärmning genom en bättre utformning av reglerna när det gäller elvärme. Boendekostnaderna blir nu onödigt höga, och vi låser oss på ett olyckligt sätt till ett sårbart system, därför att byggnadslagens bestämmelser inte ger tillräcklig ledning i denna fråga. Jag skulle gärna vilja ge ett exempel. Det råkar vara ett exempel på att man kan få mycket god energihushållning utan att ta någon som helst hänsyn till klimatdata. Docenten i medicinsk fysik i Uppsala, Mats Wolgast, har utvecklat metoder som har prövats i praktiken och nu används av en del byggnadsföretag. Det går att bygga hus som inte blir dyrare än de konventionella, därför att man inte behöver något uppvärmningssystem. Med hjälp av en tillräckligt god isolering, styrd ventilation med förvärmd luft i intaget, värmeväxlare och flerglasfönster klarar man sig med ca 1 kWh installerad effekt. Det motsvarar en elradiator, som man i vanliga hus brukar behöva minst en av i varje rum. När det är mycket kallt klarar man sig med en braskamin för trivseln. Boendekostnaderna blir lägre och komforten höjs. Varför vill inte de andra partierna underlätta en sådan utveckling? Genom att hålla fast vid att direktverkande elvärme kan installeras utan tillräckliga krav på att huset skall vara energisnålt utformat, fördröjer man en god teknisk utveckling och det blir — alldeles i onödan — dyrare för människor att bo. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 av centern och vpk.
Fru talman! Birgitta Hambraeus sade att det är de förtroendevalda i kommunerna som nu får ökat inflytande och ansvar. Det är ett alldeles riktigt konstaterande. Det är precis det som vi tidigare i dag talade om en lång stund, nämligen att de förtroendevalda i kommunerna får mer att säga till om och de enskilda fastighetsägarna mindre. Men, Birgitta Hambraeus, om man nu tror på och vill slå vakt om den enskilda äganderätten, hur motiveras då försämrade rättigheter för de enskilda fastighetsägarna och ökad makt för de kommunala politikerna? Birgitta Hambraeus säger också att vi moderater inte vill slå vakt om gamla byggnader, att vi skulle vilja att de rivs. Detta är ju helt felaktigt. Vi vill att fastighetsägarna skall ha möjligheten och rättigheten att disponera sin egendom. Och vi vill att vederbörande fastighetsägare får ersättning om kommunen går in och gör inskränkningar i rätten att förfoga över egendomen. Vi vill alltså slå vakt om de gamla byggnaderna. Birgitta Hambraeus vill försämra ersättningsmöjligheterna så att de enskilda fastighetsägarna får bära en stor börda själva, utöver den börda de bär redan i dag genom att Prot. 1986/87:36 vårda gamla hus. Nu skall ägarna avstå sina fastigheter när kommunen gör 26 november 1986 inskränkningar. Detta, Birgitta Hambraeus, är inte att vårda och värna EA np plen: ocker gamla byggnader.
Fru talman! Till Knut Billing vill jag säga att vad som har hänt är att de förtroendevalda i kommunerna kommer att få större inflytande gentemot statens mer fjärrdirigerande makt. Jag anser att det därmed är lättare för de enskilda att påverka kommunens förtroendevalda än förut, när bestämmelserna dirigerades från centralt håll. Vad som skiljer Knut Billing och mig är kanske att jag vill slå vakt om de många människorna, de enskilda små människorna, medan Knut Billing drivs av ett intresse för de kapitalstarka, som alltså har klagat på dessa bestämmelser. Vidare tog jag upp det faktum att man här har ett språkbruk som är mycket missledande. Man talar med stor emfas om att fastighetsägarna lider skada. Men när man gör det i rivningssammanhang, blir det för den enskilde ganska svårt att hänga med. Den enskilde som äger ett mycket vackert hus skall alltså lida skada om han inte får förstöra detta hus. Jag anser att det språkbruket är fel, och det var det jag närmast tog upp i mitt anförande. Jag anser att man inte skall ha rätt att få betalt av staten för att man låter bli att förstöra någonting som är mycket värdefullt.
Fru talman! Är det är värna om de stora markägarna när man hävdar att den som har fått en tomt av sina föräldrar också skall kunna känna att han har rätt att bebygga den när genomförandetiden har gått ut? Birgitta Hambraeus vill överlämna makten till kommunerna och låta dem bestämma detta. Är det att värna om de stora markägarna när man talar om en småföretagare som har en reservmark för att expandera? Han får en order och vill bygga — och hindras att göra det därför att kommunen anser att när genomförandetiden har gått ut kan kommunen upphäva planen och göra någonting annat där i stället. Det är väl tvärtom så, att genomförandetiden och möjligheten för kommunen att förhindra för de många att bygga innebär just att man slår vakt om ett inflytande som stora byggproducenter många gånger kan tänkas ha glädje av — inte minst de kommunala.
Fru talman! Det har här under många timmar förts en diskussion mellan Knut Billing, Kjell A. Mattsson m.fl. om den här frågan, och jag tycker att det efter den diskussionen borde vara ganska klart var vi står. Det är enligt vår uppfattning inte något bekymmer för den enskilde att man vet att man nu har rätten under ett antal år men inte utan vidare har rätten hur länge som helst. Det kan vara mer bekymmersamt för dem som vill spekulera i att marken ökar i värde, osv. Den här diskussionen tycker jag nog får vara avklarad med vad som har sagts förut. 72 Däremot vill jag säga att det naturligtvis är lättare för den enskilde att påverka kommunala förtroendemän än det var när byggnadsplaneringen var Prot. 1986/87:36 mer i fjärrdirigerande händer. Jag har i mitt anförande särskilt velat betona 26 november 1986 vikten av att de kommunala förtroendevalda nu ser till att man inte i någon. os op sorts lust att följa byråkratiska regler försvårar för folk i onödan. Jag tror att det finns en risk härvidlag, och jag hoppas att moderaterna och centern tillsammans ute i byggnadsnämnder kan se till att vi inte går med på övertolkningar av byråkratiska regler — övertolkningar som kan ha gjorts av experterna, som kanske är mycket måna om att inte ta några risker utan absolut följa varje punkt i lagen. I Här har vi alltså som förtroendevalda möjlighet att genomföra rimliga I bestämmelser gentemot den enskilde. Kan moderaterna och centern tillsammans arbeta med det i byggnadsnämnder, så är jag säker på att den enskilde kommer att känna att det är en större frihet som getts också till honom.

Fru talman! Jag skall först meddela att jag inte kommer att ta i anspråk den tid som jag begärt, vilket jag hoppas få en viss förståelse för. Tore Claeson har i ett tidigare inlägg utvecklat vpk:s övergripande principiella syn på förslaget till ny planoch bygglag. Jag skall inte trötta kammaren genom att åter gå in på detta område. I mitt inlägg skall jag ta upp ett antal punkter i betänkandet där vpk reserverat sig. Först gäller det varsamhet vid ombyggnad. Det är bra att bestämmelserna getts en sådan utformning att byggnadens särdrag i vid mening bibehålls. Däremot innebär utskottets lagförslag inte enligt vårt synsätt att de boendes möjligheter att bo kvar stöttats upp tillräckligt. Vpk:s synpunkter i detta avseende har preciserats i reservation 8 till detta betänkande. Reglerna för samråd har enligt vår mening en alltför snäv avgränsning av vilka som bör omfattas av samråd vid upprättande av detaljplaner m.m. De som arbetar i ett område där planer upprättas eller förändras borde tillförsäkras en självklar rätt att delta i de diskussioner som blir en del av planarbetet. Även när det gäller reglerna om underrättelse om utställning är vi inom vpk kritiska mot utskottsförslaget. Underrättelse om utställning om planförslag borde givetvis — inte minst från rättssäkerhetssynpunkt — alltid delges samtliga som kan vara berörda av eventuella planförändringar. Att ge avkall på detta ser vi från vpk som en djupt oroande företeelse, vars konsekvenser utskottsmajoriteten kanske inte förstått. Om man förstått dem är det ännu mera oroande. Vpk förhåller sig också mycket kritiskt till den del av föreliggande utskottsbetänkande som gäller regler om friytor för lek och utevistelse. Föreliggande förslag ger kommunerna mindre stöd för att hävda kvalitetskrav än vad gällande lagstiftning innebär. Denna försämring gentemot nuvarande bestämmelser kan bli djupt allvarlig, speciellt i områden där förtätad bebyggelse kan ses som ett ekonomiskt optimalt utnyttjande av mark. Friytor för lek och utevistelse är en omistlig resurs för ett gott mänskligt liv. Försämringarna i detta avseende är oacceptabla. Av detta följer att man måste ställa vissa grundläggande krav på ansökningshandlingar i bygglovsärenden. Därvidlag hävdar vi från vpk att 73 ansökningar alltid skall åtföljas av situationsplan som visar befintliga och tillämnade byggnaders läge. Avser ansökan bostadsbyggnad, skall den dessutom visa utrymmen för lek och utevistelse, för parkeringar och för tillfartsvägar för biltrafik. Det hade varit mycket positivt, om det här förslaget också inneburit att de kommuner som har stor yta och liten befolkning fått rejält planeringsbidrag för genomförande av de målsättningar som lagförslaget innehåller. Man kan bara beklaga att utskottet inte beaktat detta tillräckligt utan avstyrkt vpk-förslaget i denna riktning. Om detta vpk-förslag godtagits, hade detta väsentligt förbättrat även resurssvaga kommuners möjligheter att skaffa sig resurser och kompetens för en smidig övergång från en bygglag till en annan. Fru talman!

Fru talman! Det har sagts mycket om planoch bygglagen, och jag skall inte förlänga den delen av debatten. Jag vill bara mycket kort försöka kommentera reservationerna 13, 14, 15 och 16 vid detta betänkande. Reservation 13 innehåller vpk:s yrkande 4 i motion 1985/86:73 med kravet att tillämpningsföreskrifterna skall omfatta även friytor enligt 3 kap. Utskottsmajoriteten delar inte den uppfattningen. I 3 kap. 15 § 6 stycket står klart inskrivet vad som gäller för friytor och liknande.

Reservanterna anser i enlighet med propositionen att det är rimligt att i detaljplanen reglera byggnaders användning i stort och göra en gränsdragning mellan handel och industri. Däremot bör det inte finnas någon ytterligare reglering i detaljplanen, anser de och instämmer i folkpartiets motion i detta avseende. Utskottsmajoriteten ansluter sig till propositionen i dess helhet samt till de ytterligare synpunkter som näringsutskottet pekar på i sitt yttrande. Vi ansluter oss också till näringsutskottets uppfattning att det bör finnas möjlighet för kommunerna att redan i planeringen begränsa etableringar på detaljhandelsområdet. Här kommer självfallet kommunernas varuförsörjningsplaner att ligga till grund för eventuella begränsningar. Vpk-reservationerna 15 och 16 berör samrådsförfarandet vid upprättande av detaljplan samt reglerna för kallelse till detta samråd. Vpk kan i detta avsnitt inte acceptera utformningen när det gäller samrådet med de arbetande. I lagförslagets 4 kap. 3 § sista meningen står det: ”Andra som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd.” I detta inbegripes naturligtvis även rätt för de fackliga organisationerna att, i den mån de är berörda, samråda om planen. Här får kommunen från fall till fall Prot. 1986/87:36 avgöra med vem den skall samråda. 26 november 1986 När det gäller reglerna för kallelse till samråd sägs i kommentarerna till. TG oo lagen att kommunerna skall vara verksamma för att det hålls samrådsmöte. Med detta borde reservanterna ha nöjt sig. Fru talman! Låt mig till slut till Karl-Göran Biörsmark säga: Vad Fyndköp har för sortiment har jag svårt att uttala mig om.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

Fru talman! Nej, Nils Nordh, det är inte Fyndköp i detta fall som har blandat ihop handel med kläder och specerier. I och för sig har jag varit i sådana butiker också, det finns faktiskt ställen där man kan handla både kläder och specerivaror. Poängen med mitt inlägg om Fyndköp är att det inte är kommunen som via sin byggnadsnämnd skall gå in och reglera vilka varor handlaren skall saluföra, utan det är kundernas efterfrågan. Om jag skall förtydliga något så var Fyndköp från början en partihandel som sedan har gått över till detaljvaruhandel med samma sortiment, nämligen livsmedel. Det är risk för att vi skall få se mer av sådan klåfingrighet från överambitiösa kommunalpolitiker som vill styra och begränsa konkurrensen mellan olika detaljister. Den enskilde handlaren kan komma i kläm om samhällets möjligheter att styra ökas. Som jag påpekade tror jag inte att det är kommunalpolitikerna som i första hand skall avgöra sortimentet utan det skall kunderna göra med sin efterfrågan.

Fru talman! Skälet för vpk:s reservation är att vi har en helt annorlunda syn än den utskottsmajoriteten ger uttryck för i betänkandet. Jag fäste mig särskilt vid ett avsnitt i Nils Nordhs föredragning, och det var när han sade: ”Därmed borde reservanterna ha nöjt sig.” Menar Nils Nordh att man här i riksdagen inte klart skall få ge uttryck för sina åsikter? Vilken typ av argumentation tillfredsställer herr Nordhs vilja till debatt?
Fru talman! Nils Nordhs anförande har verkligen stärkt mig i mitt yrkande om bifall till reservation 14. Enligt vad jag förstår skulle man enligt Nils Nordhs uppfattning inte få sälja smör och kläder tillsammans. Det skulle innebära att de flesta varuhus slås ut, exempelvis Domus och andra. Det är mycket vanligt att man här och var har många olika varor under samma tak. Centern anser att det inte är 75 byggnadsnämndens sak att gå in och detaljreglera vilka varor som skall säljas 26 november 1986 i handeln. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservation 14.
Fru talman! Till Karl-Göran Biörsmark och Birgitta Hambraeus kan jag säga att konsumentverket har konstaterat att det i 235 av våra 284 kommuner finns varuförsörjningsplaner och att de flesta av dessa är begränsade till dagligvaror. Kommunerna har ansvaret för hur marken används och för att användningen planeras så att konsumentens valfrihet så långt möjligt skall kunna upprätthållas. Om en kommun genom en bestämmelse i detaljplanen vill begränsa eller förbjuda livsmedelshandel skall det finnas en utredning av serviceförhållandena av det slag som ingår i underlaget för varuförsörjningsplanen. Det kan vara byggnadsnämnden eller hälsovårdsnämnden som ingriper, och den möjligheten bör finnas. Nej, Paul Lestander, självfallet har ni samma rätt som alla andra att uttrycka era åsikter i kammaren. Det var inte så mitt inlägg var menat. Vad jag menar är att om man läser propositionen och utskottsbetänkandet får man klart för sig att ett av de övergripande syftena med den förändring som PBL innebär är att ge bättre förutsättningar för de boende att delta i planeringen och påverka utformningen av närmiljön. Det anser vi i utskottsmajoriteten att vi uppnår med samrådsförfarandet.
Fru talman! Flera exempel visar att det redan i dag finns kommuner som går ut och styr detaljhandeln på olika sätt. Att öka den möjligheten menar vi i folkpartiet skulle vara mycket olyckligt. Näringsfrihetsombudsmannen har ju synat några sådana fall, bl.a. ett berömt fall i Karlskoga, där näringsfrihetsombudsmannen sade att den typ av styrning som kommunen där ägnade sig åt när det gällde en utvidgning av en lokal inte var förenlig med de uppgifter som kommunen skulle syssla med. I det fall som jag har relaterat och som gäller Fyndköp i Norrköping kan man inte låta bli att misstänka att det finns ett intresse för att där styra handeln. Det finns en Konsumbutik i området, och när Fyndköp har lyckats pressa priserna och blivit populärt bland människor som bor i området uppstår en konkurrens, som naturligtvis ogillas på vissa håll. Man kan inte frigöra sig från misstanken att det ingrepp som görs blir konkurrenshämmande för andra butiker, men vi i folkpartiet anser att detta är någonting som för konsumenten är lyckligt, nämligen fri konkurrens, pressade priser och bättre varor,
Fru talman! Ja, nu argumenterar Nils Nordh för sina åsikter. Men slängar om att därmed borde reservanterna ha nöjt sig är ändå uttryck för en önskan om att yttrandefriheten på ett eller annat sätt skall begränsas eller åtminstone styras i en viss bestämd politisk riktning och att Nils Nordh då skall bestämma inriktningen av vpk:s reservationer.

Fru talman! Jag skall i mitt anförande beröra några delfrågor i betänkandet om ny planoch bygglag i anslutning till den moderata reservationen. Men jag skulle först vilja säga någonting till Nils Nordh som gäller detaljplanerna för handelsändamål. Det måste väl ändå vara kunderna som bestämmer vad som bör finnas i affärerna — det är ju marknaden som avgör vad som skall tillhandahållas. Det förslag om detaljplaner för handelsändamål som nu föreligger tycker jag ligger snubblande nära en etableringskontroll som kommunerna vill utöva, och det är inte bra. Vi måste slå fast att vi inte vill ha någon etableringskontroll. Men de nuvarande stadsoch byggnadsplanerna skall enligt det nya lagförslaget ersättas med detaljplaner, och de planerna ger kommunerna större möjligheter att detaljföreskriva hur bl.a. byggnaderna får användas. Vad som däremot inte medges enligt lagförslaget, men som borde kunna ingå, är att man i en detaljplan föreskriver vilken servicenivå området skall omfattas av. Vi moderater har vid olika tillfällen i motioner yrkat på att sådana förändringar i nuvarande lagar skall vidtas att det blir möjligt att differentiera servicenivån i olika detaljplaneområden. Detta gäller vid upprättandet av nya planer för fritidsbebyggelse och i de fall där reglerna om servicevillkor blir kända för alla innan de flyttar dit. Det är ett viktigt påpekande som jag vill göra. Föreskrifter av det nämnda slaget skulle kunna ge möjlighet att i förväg förhindra att områden som är avsedda för fritidsbruk blir områden med permanentbostäder — med krav på samma service som i områden där man har permanentboende. Jag tror att detta blir ännu viktigare för kommunerna i framtiden. Med en alltmer krympande kommunal ekonomi kan det vara av värde för de kommuner som har fritidsområden att exploatera att kunna ha en differentierad servicenivå. Jag vill yrka bifall till den moderata reservationen i detta avseende. Fru talman! Ett lagförslag som har väckt stor oro bland medborgarna — just bland dem som kan anses berörda — är lagen om gatukostnader. Det har framför allt gällt pensionärer som bor i äldre egnahemsområden och som ansett sig inte kunna klara av den ytterligare kostnad som har uppstått på många ställen. 1982 antogs de nya lagreglerna för uttag av gatukostnader. Syftet med reglerna var att underlätta förnyelse i äldre villaoch fritidshusområden. Förnyelsen har eftersatts under lång tid, dels på grund av kommunernas prioritering av råmark i exploateringsområden, dels därför att finansiering och investering när det gäller gator skapade problem. Då gällande regler gav nämligen inte möjlighet att ta ut fulla gatukostnadsersättningar av fastighetsägarna. Detta ledde till att kommunerna i växande utsträckning belade områden med nybyggnadsförbud. Det var den egentliga orsaken till ändringarna i byggnadslagens 56 och 57 §§ om ersättning för gatukostnader. Den äldre lagstiftningen har ofta fått en mycket olämplig tillämpning, i vissa fall rent stötande, ute i kommunerna. Fastighetsägare vars fastighet varit belägen i förnyelseområden men som endast marginellt varit berörd av förändringarna av gator m.m. har fått krav på ersättning för gatukostnader på 40 000—50 000 kr. och i vissa fall ännu mer. Den enskilde har inte så sällan råkat in i en helt omöjlig situation. I det nu framlagda förslaget har vissa förbättringar gjorts, men fortfarande kvarstår avgörande svagheter i förslaget. Och ibland har en direkt försämring Prot. 1986/87:36 «skett. Så är fallet vad gäller fastställande av gatukostnader. Före 1982, då 26 november 1986 lagändringen gjordes, skulle beslut om nya taxor underställas länsstyrelsen. Z Syftet med underställningsförfarandet var att garantera laglighet och skälighet hos det kommunala beslutet. 1982 års lagändring innebar bl.a. att kommunfullmäktige fattade det slutliga beslutet. Nu går man ett steg vidare och överlåter beslutanderätten avseende gatukostnader till kommunal nämnd. Detta är betänkligt. Gatukostnadsärenden berör enskilda i mycket stor utsträckning. Kommunallagens krav på likabehandling av alla kommunmedborgare är betydligt svårare att uppfylla vid en delegation. Utskottsmajoriteten hävdar att vi i vår motion inte anfört några skäl för att inte delegera beslut om gatukostnader till kommunal nämnd. Vi ifrågasätter förhållanden som har kunnat konstateras och anser att det kan finnas partsintressen som kan göra sig gällande i en mindre nämnd. Därför bör kommunfullmäktige även i fortsättningen ha rätt att fatta dessa beslut. Det förhållandet att det i de flesta fall blir en kostnadsfördelning mellan fastighetsägare och kommuner talar också för att kommunfullmäktige bör ha beslutanderätt. Samrådsskyldighet enligt lagförslaget innebär endast att fastighetsägaren skall få tillfälle att yttra sig över lagförslaget. Skall samrådsförfarandet få någon reell betydelse bör det gå ut på att om en majoritet av fastighetsägare motsätter sig föreslagen standard e. d. bör frågan hänskjutas till alla berörda fastighetsägare. Kommunen bör i sådana fall inte kunna fatta beslut mot en majoritet av de berörda fastighetsägarna. Skälen för upprustning av gator kan vara av olika slag. Men endast i de fall fastighetsägaren har direkt påvisbar nytta av en upprustning skall ersättning enligt gatukostnadslagen kunna tas ut av fastighetsägaren. Här bör lagen vara tydlig. Anordningar som parker, grönområden osv. är en gemensam kommunal angelägenhet, som inte skall belasta enskilda fastighetsägare. Till sist, fru talman, vill jag i detta sammanhang ta upp frågan om upphandling i konkurrens. Utskottsmajoriteten hävdar att det kan vara svårt att i konkurrens upphandla delar av ett större projekt. Jag förutsätter att större projekt är upphandlade i konkurrens, och det borde under sådana förhållanden inte vara något större problem att få gatudelen utbruten och kostnadsberäknad. Problemet torde snarare ligga på mindre projekt, som i många fall utförs i kommunal regi. Motivet härtill är ofta att sysselsätta en alltför stor arbetsstyrka inom kommunens gatukontor. I sådana fall råder inte någon som helst kostnadskontroll. Jag övergår så till lagreglerna beträffande rättegångskostnader. I det utskottsbetänkande som vi nu behandlar föreslås förbättringar av dessa regler i förhållande till propositionens förslag, och det är bra. I det lagförslag som riksdagen nu har att fatta beslut om kvarstår dock fortfarande en betydande svaghet: de förbättrade reglerna gäller inte i alla instanser. Med tanke på att en stor andel domar ändras i högre instans anser vi moderater att samma regler bör gälla för mål i samtliga instanser. Vi biträder dock förslaget om att det skall finnas en spärr för okynnesmål. Jag vill vidare ta upp frågan om regeringens bemyndigande att utfärda 78 normkrav. I förslaget till ny planoch bygglag begär regeringen att få meddela föreskrifter om krav på byggnader m.m. Uppdraget skall då lämnas vidare till statens planverk, som har att utfärda byggnormer. Dessa normer har med tiden blivit mycket omfattande och styrande och har i hög grad fördyrat byggandet av våra bostäder. Det statliga bostadsfinanseringssystemet har till stor del byggts upp kring normsystemet, vilket medfört att vi fått bostäder som kommit att se likadana ut, oavsett vid vilken tidpunkt de har byggts. Från moderata samlingspartiet har vi vid åtskilliga tillfällen hävdat att en begränsning av normsystemet är nödvändig, inte minst ur kostnadssynpunkt. Vi har också anmärkt på att bindande normer blandas med råd och exempel. Enligt vår uppfattning bör Svensk byggnorm ersättas med enkla funktionskrav och ett fåtal bindande bestämmelser. Ansvaret för dessa kan ligga på riksdag och regering. Vi har också vid flera andra tillfällen yrkat på att planverket skall avskaffas. En avreglering på bostadsområdet är angelägen och ligger för övrigt väl i tiden. Människor vill alltmer anpassa sin bostad efter egna behov, egna önskemål och egen ekonomi. Fru talman! I bostadsutskottets betänkande nr 2 behandlas förslaget till lag om exploateringssamverkan, och jag vill något beröra också detta. Våren 1982 lade den dåvarande regeringen fram ett förslag till exploateringssamverkan. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde återkallades propositionen. I det nya förslagets 3 § stadgas att fastighetsbildningsmyndigheten får besluta om exploateringssamverkan. Bortsett från att vi moderater avvisar PBL anser vi att det nya förslaget om exploateringssamverkan inte har en tillfredsställande avvägning mellan kommunernas och den enskildes intressen. I det tidigare förslaget gjordes en rimligare avvägning mellan de båda intressena.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 Jag yrkar bifall till den moderata reservationen i vilken vi har talat för att man skall behålla det som fanns inskrivet i 3 § i det tidigare lagförslaget. Vi skall om en stund fatta beslut om den nya planoch bygglagen. För oss moderater har det under arbetet i utskottet med planoch bygglagen varit viktigt att stärka den enskildes intressen gentemot det allmänna, att stärka den enskilda äganderätten, att minska byråkrati, regler och krav på normer och att göra det enklare för människor att bygga och bo. Vi har tyvärr inte lyckats få dessa krav tillgodosedda. Det förslag som nu har lagts fram bygger på helt andra intentioner. Det är ett förslag som till stora delar bygger på ett socialistiskt tankesätt. Vi går alltmer mot en inskränkning för den enskilda människan och av äganderätten.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

Fru talman! Jag skall göra några förtydliganden som berör reservationerna 17, 18 och 19. Målsättningen för den nya planoch bygglagen är bl.a. att förenkla och modernisera regelsystemet. Ett genomgående drag i reformen är decentralisering av besluten, och det har lagts stor vikt vid större frihet och ansvar för den enskilda människan. Detta innebär ett större ansvar för den enskilda kommunen och berörda myndigheter då det gäller att följa lagens intentioner. Detta är en övergripande målsättning, och det ankommer på kommunen att ta ställning till samrådsskyldigheten och till vilka underrättelser om utställning skall lämnas. Även kraven på tillgång till och utformning av friytor för lek och utevistelse, som också tagits upp i reservation 18, finns med dels i lagens 2 kap. 4 §, dels i 3 kap. 15 § under punkt 6, där det står att det skall finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på tomten eller på utrymmen i närheten av denna. När det gäller situationsplaner för nämnda ytor kan ju byggnadsnämnderna vid behov begära in dem för att se närmare på de lokala förhållandena. Med detta, fru talman, vill jag yrka avslag på reservationerna 17, 18 och 19.

Fru talman!

På förslag av utskottets ordförande, Kjell A. Mattsson, tillsattes en femmannagrupp bestående av en ledamot från varje parti. Avsikten med denna grupp var att utröna vilka förändringar och eftergifter som socialdemokraterna var villiga att göra i propositionen med hänsyn till all kritik som hade framförts i motioner, vid uppvaktningar och i skrivelser. Efter tre långa Sammanträden i denna femmannagrupp hade det inte gått att få några besked från den socialdemokratiske ledamoten i den gruppen Oskar Lindkvist. Jag tog då kontakt med Kjell A. Mattsson, utskottets ordförande, och påtalade det meningslösa i att fortsätta förhandlingarna. Erling Bager från folkpartiet framförde samma synpunkter. Kjell A. Mattsson hävdade då bestämt att socialdemokraterna verkligen var intresserade av en uppgörelse. Jag föreslog Kjell A. Mattsson att han skulle ta kontakt med Oskar Lindkvist för att få konkreta besked om på vilka punkter socialdemokraterna var villiga att förhandla. Kjell A.Mattsson skulle sedan återkomma till oss andra i gruppen. Denna uppläggning tyckte Kjell A. Mattsson var bra, och han samtyckte till detta. Efter detta samtal hörde jag inte av Kjell A. Mattsson mer i detta ärende. Utskottet, som då inte hade sammanträtt på en månad, kallades till ett sammanträde i mitten av maj. Under detta sammanträde framkom att det förelåg en färdig överenskommelse mellan centern och socialdemokraterna. Senare på dagen höll centern och socialdemokraterna en presskonferens, varvid Kjell A. Mattsson talade om att förhandlingar hade förts mellan centerpartiet och socialdemokraterna under ett halvt års tid. Huvuddragen i en uppgörelse var tydligen klara när vi andra inbjöds till förhandlingar. Det sammanträde som Kjell A. Mattsson inbjöd oss till hade uppenbarligen endast syftet att rättfärdiga centerns agerande. Sedan hade inte Kjell A. Mattsson kurage att meddela oss andra hur saken låg till. Jag tycker att Kjell A. Mattssons agerande i detta ärende inger varken respekt eller förtroende. Jag har, fru talman, för kammaren och för den historiska forskningen i framtiden velat ge denna bild av händelseförloppet.

Fru talman! Egentligen hör inte denna diskussion hemma i en debatt om planoch bygglagen. Men för att det skall bli en rättvis beskrivning skall jag korrigera Rolf Dahlbergs inlägg. Det har pågått ett arbete i första hand för att klara ut grundlagsfrågan — det var ju den som tog den längsta tiden — och detta arbete blev klart i slutet av mars månad. Därefter har jag vid flera tillfällen sagt till Rolf Dahlberg och Erling Bager, men kanske oftast till Rolf Dahlberg, att det från socialdemokraternas sida fanns intresse av att göra förändringar i propositionen. Rolf Dahlberg säger nu att det vid utskottsammanträdet den 13 och 15 maj i stället presenterades en uppgörelse mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Sanningen är emellertid att Rolf Dahlberg den 7 maj kl. 10.30 var i mitt rum. Han fick då information om vilka områden som socialdemokraterna och centerpartiet hade diskuterat. Vårt samtal avslutades med en fråga från mig, nämligen: Hur kommer moderaterna att ställa sig i fråga om planoch bygglagen? Är ni intresserade av förhandlingar eller förändringar? Då svarade Rolf Dahlberg mycket korrekt — jag har nämligen inga invändningar alls mot Rolf Dahlbergs sätt under denna period — att moderaternas gruppledning hade bestämt att man skulle yrka avslag på förslaget om planoch bygglag. Därefter fanns det inga förutsättningar för att blanda in en part, som har bestämt sig för att yrka avslag, till några fortsatta överläggningar. Efter detta var det ju för vår del fråga om att se till att förslaget fick sådan utformning att det ur vår synpunkt var presentabelt. Eftersom jag inte företrädde moderaterna, hade jag ju ingen skyldighet att tala om att vi eventuellt skulle hålla en presskonferens och göra ett skriftligt uttalande. Man säljer ju inte bort sig på detta sätt till dem som skulle bekämpa förslaget om planoch bygglagen.
Fru talman! Rolf Dahlberg hävdar att jag inte har talat klarspråk i bostadsutskottet när det gäller PBL. Jag vill därför anmäla att jag tillsammans med de andra socialdemokraterna i bostadsutskottet har företrätt regeringsförslaget. Detta förslag ligger alltså på bordet. Alla ledamöter har haft tillfälle att ta del av det. Mitt arbete har bestått i att fånga upp de inlägg i debatten som har kunnat bilda underlaget för ett mera meningsfullt samtal om hur den framtida PBL skall utformas. Moderaterna har meddelat att de under alla förhållanden kommer att yrka avslag på förslaget till PBL. Och då kan ju både Rolf Dahlberg och jag ägna oss åt någonting annat än att inbilla oss att det finns en chans att resonera sig samman i någon fråga. Jag vill göra en mycket stark invändning på ytterligare en punkt. Rolf Dahlberg gav intryck av att den här frågan inte har sakbehandlats på sedvanligt sätt i bostadsutskottet. Jag vill därför till protokollet anmäla att frågan i exakt sedvanlig ordning har behandlats och genomgåtts i bostadsutskottet.

Fru talman! Får jag först till Oskar Lindkvist säga att jag aldrig har påstått att frågan inte har sakbehandlats på ett riktigt sätt i bostadsutskottet. Det skedde ju både före och efter detta uppehåll. Där är vi helt överens. Det är också korrekt att Oskar Lindkvist har företrätt regeringspartiet och de förslag som fanns i propositionen. Vad jag däremot sade var att vi i denna femmannagruppi vilken Oskar Lindkvist var socialdemokraternas ledamot — inte fick några besked om vilka punkter man var villig att diskutera. Oskar Lindkvist lyssnade mycket noga och, vet jag, skrev även ned synpunkter som vi andra hade i det sammanhanget. Men vi fick alltså inte något besked om vilka punkter som socialdemokraterna kunde tänka sig att diskutera. Jag vet att jag inte är ensam om att ha den uppfattningen. Jag har nämligen kontrollerat med bl.a. Erling Bager. Kjell Mattsson sade att jag fick besked den 7 maj, dvs. en vecka innan. Det är inte riktigt, eftersom femmannagruppen — som Kjell Mattsson så att säga var initiativtagare till, vilket jag tycker var ett bra försök av honom — aldrig avslutade sitt arbete; arbetet tog bara slut. Vi fick således inget besked. Det är riktigt att Kjell Mattsson vid ett tillfälle berättade för mig vilka frågor som socialdemokraterna var intresserade av att diskutera. Men vi fick aldrig chansen att sätta oss ned och tillsammans en sista gång så att säga stämma av våra uppfattningar. Kjell Mattsson menade att det inte var någon idé att föra ytterligare diskussioner med oss moderater, eftersom vi hade ett yrkande om avslag som vi höll fast vid. Det var ju samma sak med folkpartiet, som också hade ett avslagsyrkande. Folkpartiet hade även ett andrahandsyrkande som man hade kunnat diskutera. Men det är alltså inget tvivel om att arbetet i denna kommitté så att säga tvärdog och att vi därefter inte fick någon information. Jag tror att Kjell Mattsson ger mig rätt i beskrivningen att jag först när jag satt vid sammanträdesbordet fick reda på att en överenskommelse var gjord mellan centern och folkpartiet.

Fru talman! Efter vad som nu har sagts är det väl klarlagt hur det har gått till. Det har alltså vid olika tillfällen lämnats information om hur resonemanget har gått mellan centerpartiet och socialdemokraterna. Jag är som sagt inte gruppledare för moderater och folkpartister. Jag har i skilda sammanhang påpekat för dessa partiers företrädare att de om de har velat få någon förändring till stånd naturligtvis har fått ta upp diskussioner med socialdemokraterna. Låt mig också slå fast att det alltså är korrekt att Rolf Dahlberg den 7 maj av mig fick en genomgång av de frågor som vi hade diskuterat och där det fanns förutsättningar att föra vidare samtal. Men efter beskedet från Rolf Dahlberg om att moderaterna skulle komma att rösta nej, att partiet alltså var omöjligt att få med i någon form av uppgörelse, fanns det självfallet ingen anledning till vidare diskussioner. Därför forcerades i stället arbetet med att skriva ned vad vi hade varit överens om.
Herr talman! Vad Rolf Dahlberg anmärker på är att han inte har fått reda på vilka punkter som socialdemokraterna har velat diskutera med moderata samlingspartiet. Jag skall därför bara upprepa vad jag sade i mitt förra inlägg, nämligen att det vi ville diskutera med moderata samlingspartiet var hela PBL. Nu medger Rolf Dahlberg att jag förde anteckningar. Jag antecknade hela tiden för att se var det kunde finnas någon öppning hos de borgerliga grupperna som kunde motivera att vi inledde samtal för att se om det möjligen fanns underlag att åstadkomma en gemensam produkt för behandling i riksdagen. Kjell Mattsson har därför alldeles rätt när han frågar sig vad det var för någonting som man skulle fånga upp, när moderaterna sagt att de inte ville ha någon PBL. Det står på en endaste rad i mina anteckningar: ”Moderata samlingspartiet vill varken ha PBL eller naturresurslagen. Behöver ej fortsätta kontakten med moderaterna.” Jag har fått en del rapporter av Kjell Mattsson. Jag tycker att han har handlat exemplariskt, för han har vid våra samtal vidarebefordrat synpunkter från moderaterna och folkpartiet. Jag tycker att det därför är litet väl förmätet av Rolf Dahlberg att ta upp detta som en angreppspunkt när vi nu håller på att äntligen fastställa PBL.
Herr talman! Det är helt uppenbart att socialdemokraterna och centerpartiet alltså förde förhandlingar separat och tydligen hade gjort det sedan ett halvår tillbaka. Utan att så att säga ge denna förutsättning till oss andra — det gällde inte bara mig såsom företrädare för moderaterna, utan även Tore Claeson från vpk och Erling Bager från folkpartiet. Vi fick således inte information om att dessa två partier hade förhandlat och inte heller om vilka frågor som var förhandlingsbara. Vi blev helt enkelt förda bakom ljuset. Vi hade ett slags skensammanträden, som sedan bara rann ut i sanden — man meddelade ju bara att det fanns en överenskommelse klar mellan centern och socialdemokraterna. Jag vill inte lägga mig i frågan om huruvida centern och socialdemokraterna är överens om att det var en bra uppgörelse som träffades, utan det får ni själva bedöma. Vad jag har reagerat mot är det sätt på vilket de tre övriga partierna hanterades. Jag tror att alla som har hört den här debatten inser att vi alltså har förts bakom ljuset. Vi har så att säga deltagit i ett spel som bara var skuggboxning och egentligen inte avsågs leda till något resultat.

Herr talman! I anslutning till de frågor som berörs i reservationerna 5-12 vill jag anföra följande. PBL är ett av många medel för att boende-, fritidsoch arbetsmiljön skall bli tillgänglig och användbar även för handikappade. Ingen i bostadsutskottet har heller ifrågasatt värdet av detta, såsom det är formulerat i de övergripande målen och till stora delar även i detaljbestämmelserna. Man kan säga att handikapporganisationernas trägna opinionsarbete har burit frukt, men det kommer att behövas även i framtiden. Det är min förhoppning att samtliga partier är beredda att i riksdagen och i kommunerna medverka till att PBL:s intentioner och bestämmelser kommer att förverkligas på bästa möjliga sätt för de handikappade. All bebyggelseplanering syftar till att åstadkomma en rimlig avvägning mellan olika intressen. Kulturhistoriska värden och miljöintressen liksom ekonomiska förutsättningar kan komma i konflikt med långtgående krav på tillgänglighet. Men om detta krav ges tillräcklig tyngd kan mycket åstadkommas. Om beslutsfattare läser PBL som den faktiskt är utformad — att byggnader, anläggningar, utemiljö osv. skall vara tillgängliga och att avsteg från den huvudregeln får medges bara om det finns särskilda skäl — då bör man komma en bra bit på väg. Det handlar inte bara om hissar, även om dessa oftast står för den viktigaste och dyraste åtgärden. Det handlar också om räcken, slänter, dörrbredder, möblerbarhet, material, belysning, skyltning, färgval och många andra saker. Det handlar om kunskaper och insikter på en rad områden. Därför behövs också både nu och i framtiden en bra svensk byggnorm som stöd för arbetet med att fullfölja PBL. PBL ger kommunerna nya möjligheter och större ansvar för planering och byggande inom sina gränser. Lagen är utformad utifrån insikten om att det är i kommunerna som man vet mest om vilka behov och också vilka resurser som finns. Kommunerna skall ta till vara de erfarenheter som finns bland invånarna, inte bara bland enskilda markägare, utan även bland hyresgästerna och deras organisationer men också andra sammanslutningar, t.ex. handikapporganisationer. Ett exempel kan vara att en kommun genom områdesbestämmelser eller en detaljplan vill sänka kraven på hissinstallationer i ett visst område. Då är kommunen skyldig att samråda med sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt med myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. Bland de myndigheter som berörs mycket starkt återfinns socialtjänsten i kommunen. Den har enligt socialtjänstlagen skyldighet att medverka i samhällsplaneringen. Socialnämndens erfarenheter skall tas till vara och utnyttjas för att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden. Socialminister Gertrud Sigurdsen underströk med skärpa just detta när hon i måndags öppnade den första socialtjänststämman i mässhallarna i Älvsjö. Inte minst betonade hon vikten av brett engagemang från olika folkrörelser. När en detaljplan eller områdesbestämmelser skall utarbetas har kommunen skyldighet att redovisa program, underlag och konsekvenser. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter, och resultatet av desamma skall sedan redovisas som en del av planärendet till kommunfullmäktige. Såväl enskilda som organisationer, t.ex. hyresgästföreningar och handikapporganisationer, kan vara samrådsparter och kan även ha rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Hyresgästerna måste sedan höras i samband med en ombyggnad. Bostadsutskottet har bedömt att PBL:s bestämmelser innebär ett rimligt tillgodoseende av kommunens behov av medel för sina avvägningar mellan olika intressen, samtidigt som kommuninvånarnas möjligheter att bevaka sina intressen har förstärkts. Herr talman! Vi skall inte utgå ifrån att vare sig förtroendevalda eller berörda kommuninvånare kommer att missbruka de medel som PBL erbjuder. Detta, herr talman, är några av skälen till att jag yrkar avslag på reservationerna 5—-12. I reservation 5 vill man från vpk ha ökade möjligheter att förbättra miljön för allergiker. I betänkandet beskrivs vilka verksamheter som ur allergisynpunkt pågår för att åstadkomma förbättringar. Det behövs mer av både grundforskning och tillämpad forskning, men det behövs också bättre samordning av alla de kunskaper och erfarenheter som redan finns. Det är bl.a. detta som den nyligen tillsatta allergiutredningen arbetar med. I direktiven står det att utredningen skall ta initiativ till förändringar allteftersom man kommer fram till lämpliga förslag, utan att man först avvaktar ett färdigt betänkande som sedan i sin tur efter traditionell remissomgång skall kunna ge resultat i form av ändrade eller nya bestämmelser. Jag hoppas att allergiutredningen skall kunna ta till vara denna möjlighet redan under nästa år. Vpk:s begäran om ytterligare åtgärder kommer alltså att bli tillgodosedd i mycket stor utsträckning utan någon särskild framställning till regeringen. Det är skälet till att jag yrkar avslag på just reservation 5. I reservation 6 tar man upp en fråga som inte berör handikappades förhållanden. Där kräver vpk att nya bostäder skall förses med lämpliga förvaringsutrymmen, bl.a. för rotfrukter. Detta är ett viktigt bostadskomplement, som det också finns anvisningar om i Svensk byggnorm. Men bostadsutskottet har bedömt att det inte är rimligt att ställa absoluta krav på att sådana utrymmen skall finnas till varje lägenhet, och därför yrkar jag avslag på reservation 6. Reservationerna 7,9, 11 och 12 yrkar jag avslag på med hänvisning till vad jag sagt inledningsvis om kommunernas ansvar och skyldighet att samråda med berörda kommuninvånare. Riksdagen bör givetvis även i fortsättningen följa utvecklingen och vidta lämpliga åtgärder, om inte förbättringar avseende handikapptillgänglighet kommer till i tillräcklig omfattning. Bostadsutskottet har skyldighet att göra en bedömning av detta vid behandlingen av snart sagt alla bostadspolitiska medel. Det är vår andel av fördelningspolitiken. Jag vill så kommentera reservation 10, där Kjell A. Mattsson och Birgitta Hambraeus vill att kvalitetskraven skall sänkas, så att ungdomar får tillgång till billiga bostäder som inte fyller t.ex. tillgänglighetskraven. Bostadsutskottet anser inte att kommunerna skall ges större befogenheter i detta avseende än vad som medges i PBL. Ombyggnad skall ju leda till att områden och byggnader fungerar bra även på längre sikt. Stockholms innerstad skulle t.ex. på lång sikt knappast bli bra att bo i om inte några smålägenheter tilläts försvinna och ingå i större lägenheter. Även här måste kommunerna ges förtroendet att svara för vissa avvägningar. Med detta yrkar jag avslag på reservation 10. Till slut vill jag tillstyrka bostadsutskottets hemställan i betänkande 1 om en ny planoch bygglag.

Herr talman! Som min moderate kollega Knut Billing redan påpekat i sitt anförande, som inledde denna debatt, har näringsutskottet i sitt yttrande över PBL-förslaget gjort några anmärkningsvärda uttalanden.

Jag undrar om man kan uttrycka ambitionen att öka den politiska maktutövningen mera tydligt än så? Här har vi ett bland många exempel på vad statsministern gav uttryck för i sitt tal på LO-kongressen den 24 september i år, då han talade under rubriken ”Vem är det egentligen som ska bestämma?”. Socialdemokratins besked är att politiker skall få mer att säga till om, och följaktligen får den enskildes inflytande och ansvarstagande maka på sig i motsvarande mån. PBL-propositionens förslag innebär sålunda att kommunerna får möjlighet att förbjuda eller begränsa näringsverksamhet. Kommunerna får möjlighet att bestämma vad som är en ”ändamålsenlig handelsstruktur”. Så här uttrycker bostadsministern regeringens ambitioner i propositionen: ”Inom kategorin detaljhandel kan livsmedelshandeln i vissa lägen behöva begränsas eller helt förbjudas med hänsyn till kravet på en lämplig samhällsutveckling. Som exempel kan nämnas stormarknader eller bensinstationer.” Lagförslaget innebär att detaljreglerna blir alltmer detaljreglerade. Reglering av varusortiment och i praktiken etableringskontroll är två sådana exempel. Vad som däremot saknas i propositionen, trots civilministerns hurtfriska uttalanden om motsatsen, är en verklig ambition att förenkla, att åstadkomma avregleringar och att förkorta tiden för planarbetet. Det är verkligen illavarslande, herr talman! fr.o.m. den 1 juli 1987 kan kommunerna bestämma varusortiment i vissa butiker och förbjuda vissa typer av affärer i tätorterna. Kommunerna får själva fatta beslut i dessa frågor, och de enskilda intressenterna utlämnas då helt åt kommunalpolitiskt godtycke. Kommunerna kan t.ex. bestämma vilket varusortiment en bensinstation får ha. Som framgår av partimotionerna från såväl moderata samlingspartiet som folkpartiet tar båda partierna avstånd från propositionens intentioner. I den marknadsekonomi som vi eftersträvar att värna om och att utveckla ingår etableringsfrihet, konkurrens och näringsfrihet. En vital marknadsekonomi skall präglas av mångfald. Genom pris och kvalitet konkurrerar en stor mängd varor och tjänster med varandra. På investeringssidan tävlar många olika projekt och placeringsmöjligheter. Denna konkurrens ger upphov till dynamik, förnyelse och anpassning av näringslivet efter omvärldens behov och förhållanden. Statens uppgift är att inom vida ramar uppställa fasta spelregler, enligt vilka företagen och individerna måste agera. Stat och kommun har också ett ansvar att skapa goda förutsättningar för näringslivets verksamhet. PBL förslaget står enligt min bestämda mening inte i samklang med dylika strävanden. Politiken måste i stället ändras så att marknadens funktion tillerkänns den centrala rollen. När det gäller omfattning och lokalisering av handel är det konsumenterna som skall avgöra vad som är en ”lämplig samhällsutveckling”. Detaljplaner skall inte få användas till att styra utvecklingen av handeln på det sätt som anges i propositionen och som näringsutskottets majoritet med sitt blinda förtroende för regeringen har ställt sig bakom. Som framgår av den avvikande mening som moderaternas och folkpartiets ledamöter i näringsutskottet gemensamt har fogat till näringsutskottets yttrande är det vår uppfattning att tillkomsten av nya konkurrenskraftiga butiksformer har stor betydelse för att öka produktiviteten inom handeln. Detta har också näringsfrihetsombudsmannen framhållit i flera uttalanden om olika kommunala beslut på området i fråga. Det står klart att försöken att bromsa detaljhandelns utveckling genom regleringar inte gynnar vare sig branschens eller konsumenternas intressen. Ett belysande exempel härpå utgör kommunernas försök att på grundval av nuvarande byggnadslagstiftning begränsa försäljningen av livsmedel i bensinstationer. Från samma utgångspunkter tar vi också avstånd från den socialdemokratiska motionen om att det skall vara en obligatorisk uppgift för kommunerna att upprätta varuförsörjningsplaner inom ramen för en total serviceplanering — motionen har behandlats i anslutning till propositionsförslaget. Här måste frivilliglinjen gälla, och alla krav på obligatoriska planer avvisas med största skärpa. Det är trist att konstatera att utskottsmajoriteten inte är beredd att göra samma avståndstagande som näringsutskottets moderata och folkpartistiska representanter har gjort i den gemensamma deklarationen. Herr talman! Genom ett nätverk av lagar och regleringar inom markanvändningsoch bostadssektorn har kommunerna getts sådan befogenheter att planering, byggande och boende endast tillåts ske på kommunernas villkor. De enskilda människornas och företagarnas önskemål och intressen måste enligt socialdemokratiskt synsätt underordnas kommunernas. Det är kommunen som bestämmer om, när, var och hur det får byggas. Socialdemokratisk politik syftar till att stärka den kommunala planhushåll ningen inom markanvändningsoch bostadssektorn. Till de befintliga instituten kommunalt. planmonopol, förköp, expropriation, markvillkor, bostadsanvisningslag, ROT-programmets ram, utvidgad förköpslag m.m. kommer nu att läggas beslutet om den nya planoch bygglagen, vars konsekvenser redan belysts i denna debatt genom de föregående inläggen från de moderata ledamöterna av bostadsutskottet, vilkas bedömning jag helt instämmer i. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning måste detta regleringssystem brytas. De enskilda människornas önskemål och ansvarstagande måste i ökad utsträckning påverka planering, byggande och boende samt handelns utveckling. Jag ber därför att få yrka bifall till de moderata reservationer som fogats till de betänkanden som kammaren nu behandlar.

Herr talman! Jag vill i första hand lägga några allmänna och övergripande synpunkter på den nya planoch bygglagen utifrån kommunala erfarenheter under ett par decennier av den kommunala planeringsoch byggverksamheten men kanske också utifrån den enskildes och byggherrens erfarenheter, eftersom jag också från den sidan fått kontakt med problemen. Därmed tycker jag att jag har haft möjlighet att skaffa mig en viss helhetssyn på dessa problem. Det är ganska naturligt att det finns många och skiftande synpunkter på hur vi bäst främjar en positiv utformning och utveckling av dagens och morgondagens byggande i Sverige. Den nya planoch bygglagen är självfallet en balansgång mellan en lång rad berättigade intressen. Ingen kan med säkerhet hävda att vi har träffat alldeles rätt. Det är dock viktigt att debatten präglas av en helhetssyn och att vi alla inte enbart ser allt i svart eller vitt utan också ser de nyanser som finns. Moderaterna och folkpartisterna har försökt att i alla lägen framställa sig som företrädare för de enskilda intressena. I den debatten tycks de ha glömt bort att den besvärligaste begränsningen av enskilda intressen i allmänhet är orsakad av andra enskilda intressen. Avvägningen mellan olika enskilda intressen är ofta en huvuduppgift i den kommunala planläggningen. Visst finns det kommuner som lyckats mindre bra med den uppgiften, men ett missbruk av denna kommunens rätt och skyldighet kommer i en fungerande demokrati att straffas i allmänna val. Med detta vill jag slå fast att en optimal frihet för den enskilde kräver en väl fungerande kommunal plandemokrati, som kan sammanväga gemensamma och varierande enskilda intressen. En viktig fråga blir då om den nya planoch bygglagen ökar möjligheterna för ett effektivt demokratiskt samspel mellan enskilda intressen och den kommunala planläggningsverksamheten. Jag anser att vi kan svara ja på den frågan. Jag har, som jag tidigare sagt, åtskilliga års erfarenhet från kommunal planläggning särskilt under 1960 och 1970-talen, då vi hade en mycket omfattande och långsiktig planering i kommunerna. Erfarenheten från den tidens planeringsraseri är att det är olyckligt att i detaljplanläggning låsa fast utvecklingen för mycket lång tid framöver. Vår förmåga att se in i framtiden är begränsad. Det är därför angeläget att vi får en mer tidsaktuell planläggning, om den enskilde skall uppleva planläggningen som förankrad i verkligheten och meningsfull. Kravet på kommunen att endast arbeta med aktuella objekt bör leda till färre misstag och låsningar, vilka är olyckliga såväl för den enskilde som för gemensamma intressen. Detta är en av de väsentliga fördelarna med PBL. Det är sannolikt att det därmed kommer att bli färre planer som aldrig blir genomförda. Skattebetalarna har, om vi ser tillbaka, säkert bekostat många onödiga planer. Det finns goda förutsättningar för att sådana planer blir färre i fortsättningen. Det har gång på gång i dagens debatt framhållits från moderaterna och folkpartiet att genomförandetiden skulle innebära en begränsning av äganderätten i jämförelse med vad som gäller i dagsläget. Jag vill tillföra en synpunkt på detta som jag inte hört tidigare i dagens debatt. Sedan glesbebyggelserätten avskaffades för många år sedan finns det ingen ursprunglig byggrätt förknippad med ägande av mark. Byggrätten tillskapas i plan eller genom bygglov. Detta är alltså ett inslag i äganderätten som under mycket lång tid knutits till myndighetsbeslut. Omfattningen av byggrätten kommer i fortsättningen liksom tidigare att vara beroende av beslut som den enskilde inte råder över. Skillnaden blir att besluten i fortsättningen kommer att ligga närmare den enskilde — i kommunen — och på ett mer direkt sätt kan påverkas inom ramen för de demokratiska spelreglerna. Detta bör vara en förstärkning av äganderätten. Att byggrätten blir tidsbegränsad saknar helt betydelse i aktuella byggprojekt. I ett fåtal fall kan det vara en nackdel, men vid planfastställelsen ges ett klart besked om hur lång genomförandetiden är. Tidigare förelåg alltid en risk att ett nybyggnadsförbud skulle förhindra ett genomförande utan någon egentlig förvarning. Hur man än försöker att summera gammalt och nytt måste slutsatsen bli att planoch bygglagen ger den vanlige byggaren en förstärkt äganderätt. Det är denna helhetssyn som borde prägla dagens debatt. De kommuner som har ett stort antal gamla planer kommer säkert att finna det angeläget att i samråd med de fastighetsägare som har outnyttjade byggrätter komma fram till förändringar av planerna som kan accepteras utan långtgående ersättningar. Jag vet att man i min egen hemkommun har startat ett sådant arbete. Det är säkert inget undantag, utan det kommer säkert att mera bli en regel i de kommuner där det finns sådana här aktuella problem. I det fall det inte finns något intresse från kommunens sida att ändra planerna gäller planerna tills vidare enligt tidigare tillämpad praxis. Detta gör att även om genomförandetiden gått ut kommer flertalet fastighetsägare att sitta i orubbat bo på grund av att kommunen inte finner skäl att göra någon planändring. Herr talman! Jag vill avslutningsvis konstatera att även om planoch bygglagen lika litet som någon annan lag är en i alla avseenden fulländad lag, så ger den mycket goda möjligheter till en god avvägning mellan enskilda och gemensamma intressen. Den ger i en fungerande demokrati en förstärkt äganderätt och väsentligt ökade möjligheter för den enskilde att göra sin stämma hörd i det kommunala planeringsarbetet. Detta bör vara motiv nog för att stödja lagen och verka för en saklig och konstruktiv information kring lagen. Jag vill allra sist poängtera min tillfredsställelse över att den kommunala vetorätten kommer att vara kvar i naturresurslagen; den fanns ju tidigare i byggnadslagstiftningen. Det var kärvt när vi behandlade den frågan i näringsutskottet, men det är mycket tillfredsställande att socialdemokraterna där har förstått vad som är rätt och vad som bör göras. Vi tackar för det.
Jag får anmäla att meddelande har satts upp om att kammarens sammanträde beräknas fortsätta efter kl. 19.00. Något middagsuppehåll kommer inte att göras.
Herr talman! Uppgörelsen mellan centerpartiet och socialdemokraterna 26 november 1986 gällde inte alla detaljer i PBL, varför centerpartiet har reserverat sig på vissa mon ofog punkter. Vänsterpartiet kommunisterna har trots att de i stort stöttar förslaget reserverat sig på några punkter. Jag kommer i mitt inlägg att uppehålla mig kring reservationerna 4 och 20-26. De krav som gäller i dag förs över i PBL. Direktverkande el får användas endast om det finns ”särskilda skäl”, och särskilda skäl är att husen utformas särskilt energisnålt. Energisnålt är enligt Svensk byggnorm om årsbehovet av elenergi för radiatorer och varmvatten kan minskas med 40 96 av årsbehovet av elenergi för radiatorerna om byggnaden utförts så att de minimikrav på värmeisolering och luftomsättning som finns uppfylls. Frågan togs upp till omprövning i prop. 1984/85:120 Riktlinjer för energipolitiken. Då utredningen om el och inhemska bränslen, den s.k. ELIN-utredningen, hade till uppgift att överväga vilka krav som bör ställas på användningen av el för uppvärmning, föreslogs ingen ändring av de aktuella kraven. I en rapport till nämnda utredning, benämnd Elanvändning i bostäder och lokaler, berörs de krav som man bör ställa upp för att el skall få användas till uppvärmning. Denna arbetsgrupp kom fram till den slutsatsen att nu gällande krav för installation av direktverkande el inte behöver ändras eller kompletteras med andra styrmedel för att begränsa användningen av denna uppvärmningsform. Detta förslag har sedan följts upp i betänkandet Effektivare elanvändning. Utredningsförslaget bereds för närvarande i regeringskansliet. Vi anser att resultatet av denna beredning bör avvaktas och yrkar därför avslag på reservation 4. I reservation 20 vill vpk att sakägarkretsen skall utökas med dem som arbetar inom berört område. Samrådsskyldighet skall gälla även vid avvikelse från detaljplan. Sakägarkretsen vid planering har i PBL utökats till att gälla alla boende inom det aktuella området. Att ytterligare utöka den med dem som arbetar inom området skulle vara ett mycket administrativt krångligt system med registrering av arbetsplatser, tillfälligt arbetande o.d. Den utökning som gjorts i PBL får anses vara väl avvägd. Beträffande utökat samråd även vid avvikelse från detaljplan vill jag erinra om att enligt lagförslaget endast smärre avvikelser från gällande plan får göras, varför den föreslagna utökningen är obehövlig. I reservation 21 vill vpk öka hyresgästinflytandet enligt bostadssaneringslagen. Kravet är att hyresgästerna får inflytande även på tillbyggnader. Att utöka bostadssaneringslagen till att gälla även vid nyoch tillbyggnad är alltför långsökt, då i så fall bostadssaneringslagen skall börja gälla även vid nybyggnad. Därför bör dagens förfarande gälla även i PBL. I reservation 22 kräver vpk att planeringsbidrag skall utgå till vissa kommuner med stor yta och liten befolkning. Bidraget skulle användas främst till tjänster i miljöoch ekologifrågor. Varifrån dessa pengar skall tas 9 redovisas inte. Varje kommun har sina specifika problem i planeringshänseende. Planbehovet varierar med kommunernas struktur. Det synes inte belagt att vissa kommuner är påtagligt mer belastade i dessa sammanhang än andra, varför reservationen bör avslås. I reservation 23 tycker vpk att likheten inför lagen rubbas genom PBL:s förslag om differentierad granskning beroende på den sökandes kompetens och kvalifikationer. Då ansvaret i större omfattning nu läggs på den byggande är alla lika inför lagen. Att sedan granskningen anpassas till det som föreslås i PBL är rimligt. Det förhållandet att hänsyn tas till den sökandes kunskaper i berörda avseenden rubbar inte likheten inför lagen. I reservation 26 föreslår vpk att någon särskild ersättning inte skall utgå till fastighetsägare som åläggs riva eller skydda särskilt värdefulla byggnader. Fastighetsägarna skall tåla en viss ekonomisk förändring. Fastighetsägaren skall enligt PBL tåla viss skada i de fall som berörs i vpk:s reservation. Endast kvalificerad skada ersätts. Risken för vanvård och eftersatt skötsel är annars stor. Ställer samhället krav som åtskilligt fördyrar hans fastighetsinnehav är det också rimligt att den fastighetsägare som åläggs restriktioner i sitt fastighetsägande får ersättning för de skador han lider. Ersättningsreglerna synes ta erforderlig hänsyn. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på vpk:s reservationer nr 20, 21, 22, 23 och 26. Centerpartiet för i reservationerna 24 och 25 fram krav på förändringar i LPI av samma innebörd som krävdes i bostadsutskottets betänkande 1985/86:8. Utan att på nytt upprepa de argument som då framfördes yrkar jag avslag på centerns reservationer nr 24 och 25.

Herr talman! För det första tycker vi att det finns avgörande skäl för att utöka sakägarkretsen på sätt som föreslås i vpk-förslaget. För det andra tycker vi att det måste bli utrymme för mannamån om byggherrens kunskaper skall vara avgörande. Det förutsätter vittgående kunskaper om kunskaperna, som jag inte alls tror finns i varje kommun. Det blir uppenbara risker för mannamån. Detta om detta.
Herr talman! Jag vill ta upp frågan om direktverkande el. Här har socialdemokraterna en av sina underlåtenhetssynder. Det var redan 1982 som man enligt utredningsförslagen skulle ha verkställt en skärpning av kraven för att få installera direktverkande el. I dag ser vi vådan av denna slapphet i det socialdemokratiska handlandet. När vi nu förhoppningsvis är överens om att avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010, tränger sig problemen med den låsning som socialdemokraterna har skapat på ett stort antal villaägare. Det måste kännas smärtsamt att i dag stå till svars inför dessa 400 000 småhusägare som har direktverkande el. En lämplig utformning för att nå flexibilitet och hårdare krav på isolering skulle ha sparat miljarder för småhusägarna och självfallet också för landet. Det är beklagligt att socialdemokraterna fortfarande i dag inte har någon handlingskraft i den här frågan.
Herr talman! Till Paul Lestander vill jag säga att vi tycker det är fel att kräva omfattande detaljritningar och konstruktionsberäkningar från människor som vi vet klarar av att bygga. Det är bara en onödig byråkrati att på det sättet vidhålla dagens krav. Till Ivar Franzén vill jag bara säga att hans uppfattning i dessa frågor är väl känd i kammaren. Han besitter stor kunskap i dessa frågor, men också stor otålighet över att nya rön inte omedelbart blir lagar och regler. Här i riksdagen har vi den ordningen att vi först utreder olika förslag, som sedan bereds i regeringskansliet. Det finns ingen anledning att frångå den ordningen i detta fall.
Herr talman! Det är bara att konstatera att vi har helt olika uppfattning i de här frågorna. Beträffande planeringsbidraget, som jag inte berörde i mitt förra inlägg, är det också bara att konstatera att det inte är belagt att det finns olikheter. Inte heller är det belagt att det inte finns olikheter. Betydande ojämlikheter är inbyggda i de olika kommunernas strukturer. Det är mycket troligt att just de kommuner som har stora ytor men väldigt liten befolkning i inledningsskedet kommer att få svårigheter när det gäller att leva upp till planoch bygglagens intentioner om de inte får ett planeringsbidrag.
Herr talman! Ja, jag är otålig. Kanske är jag t.o.m. upprörd över hur den socialdemokratiska senfärdigheten här inte bara vilseleder en mängd villaägare och småhusägare utan också åsamkat dem väsentlig skada. Det är denna skada som en rad människor alltså åsamkats som gör mig både otålig och upprörd.
Herr talman! Till Paul Lestander vill jag säga följande. I en glesbygdskommun har man också med all säkerhet mindre planbehov än man har i en mer tätbefolkad kommun. PBL ger stora möjligheter till många sorters enkel planering. Det är tillåtet med enkel planering för att klara ut vissa specifika problem. Vidare är det möjligt att med hjälp av områdesbestämmelser reglera mycket av det som annars kanske skulle behöva regleras i detaljplanen. När det gäller områdesbestämmelserna behöver man inte nödvändigtvis fatta beslut om varje områdesbestämmelse i samband med översiktsplanens fastställande i fullmäktige. Områdesbestämmelser kan införas successivt, allteftersom man hinner arbeta fram de olika förslagen.